Herr talman! Niklas Wykman har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att bygget av Förbifarten i Häggvik ska återupptas så snart som möjligt. Trafikverket är den myndighet som ansvarar för att Förbifart Stockholm byggs med hög kvalitet och så effektivt som möjligt. Jag vill betona att det är entreprenören som ensidigt valt att pausa projektet. Trafikverket delar inte entreprenörens uppfattning om de arbetshandlingar som ligger till grund för bygget. Trafikverket är en självständig myndighet, och det ankommer inte på regeringen eller ett enskilt statsråd att vidta åtgärder kopplat till en förhandling mellan en myndighet och dess entreprenör. Jag förutsätter och litar på att Trafikverket verkar för att arbetet kan återupptas så snart som möjligt.

Herr talman! Först och främst: Detta är min första debatt med Tomas Eneroth, och jag vill säga att det är kul och bra med engagerade statsråd - alldeles oavsett politisk färg. Det är bra för Sverige. Detta är en viktig fråga i en viktig tid. Vi har en mycket Stockholmsfientlig regering: Jobb ska flyttas från Stockholm, och skatter höjs framför allt för människor som bor just i Stockholm. Utjämningsskatten höjs i Stockholm, trots att det finns behov i vår välfärd. Vi har infrastrukturprojekt som gång på gång stoppas eller försenas, och från regeringen kommer det gång på gång attacker på den välfärdsmodell som präglar Stockholm och Stockholms kommuner, med valfrihet och egenmakt för brukarna. Det är nästan kö bland regeringens ministrar för att få komma och klaga på Stockholm, stockholmarna och de val och livsval som görs i den här regionen. Herr talman! Det senaste problemet för infrastrukturen och infrastrukturutvecklingen i Stockholmsregionen är det byggstopp som än en gång präglar Förbifart Stockholm. Förbifart Stockholm är av central vikt för hela regionens, hela huvudstadens och därmed hela landets utveckling. Det handlar i praktiken om avlastning på Essingeleden, och i förlängningen handlar det givetvis om att vi ska få bättre möjlighet att arbetspendla, förflytta varor och gods samt bedriva tillväxtfrämjande handel här i Stockholm. Förra gången bygget stoppades var det regeringen själv som gjorde det. Det gjordes till en kostnad av 4 miljoner kronor per dag som regeringen av prestigeskäl, konfliktskäl eller okända skäl valde att slänga i sjön i stället för att se till att de kom stockholmarna och Stockholms utveckling till del. Det är en mycket Stockholmsfientlig politik. När vi nu hör statsrådet säga att han har fullt förtroende för myndigheterna och inte avser att lägga sig i deras arbete är det anmärkningsvärt mot bakgrund av att regeringen själv tidigare har stoppat bygget för att man inte kan komma överens utan bråkar med varandra i stället för att utveckla landet. Nu när det återigen står still i byggnationen väljer regeringen att helt ta sin hand ifrån detta. Det är dock regeringen som styr landet, och det är regeringen som har ansvar för hur myndigheterna sköts. Att vi har en infrastrukturminister som helt tar sin hand ifrån ett av de största haverier vi just nu har i utvecklingen av svensk infrastruktur är både anmärkningsvärt och allvarligt. Varför vill infrastrukturministern inte engagera sig i frågan så att bygget kan fortsätta och vi kan få den förbifart som jobb och tillväxt i Stockholm behöver? Herr talman! Detta bristande engagemang kan sättas in i ett större sammanhang där regeringen vill flytta jobb från Stockholm, ensidigt höja skatter i Stockholm, ta mer utjämningsskatt från Stockholm och ge sig på den välfärdsmodell med valfrihet och egenmakt som råder i Stockholm. I kombination med detta ska minister på minister gång på gång kritisera stockholmarna för de val och livsval de gör. Det ser oroväckande ut för Sveriges utveckling att vi har en regering som hela tiden vill ta politiska poänger genom att ge sig på storstadsregionen.
Herr talman! Tack för det inledande berömmet, Niklas Wykman! Jag kan kvittera genom att säga att det alltid är roligt att debattera med Niklas. Jag uppskattar särskilt att ledamoten nämner begreppet "egenmakt" två gånger, eftersom det var jag som myntade begreppet i Sverige och skrev en bok om det i början av 90-talet. Där slutar väl samstämmigheten. Jag tycker inte att regeringen är Stockholmsfientlig. Vi står för stora investeringar i Stockholmsområdet. På trafikområdet gäller det inte minst Citybanan, som vi nu ser följderna av: Vi får förbättrad punktlighet och förbättrat flöde. Särskilt nu efter att skip stop-tågen har lagts ned ser vi förbättrade möjligheter i trafiken. Det stora haveri som möjligtvis finns i Stockholmsområdet - som denna interpellation dock inte alls handlar om - är väl NKS. Det är knappast regeringens ansvar att moderata politiker i Stockholmsregionen privatiserar sjukvården och skapar projekt som kommer att kosta Stockholms skattebetalare miljarder och åter miljarder. Detta är naturligtvis ytterst allvarligt, och jag tror att många stockholmare känner en stark oro för det. Denna fråga handlar om någonting helt annat. Den handlar om ett pågående arbete med Förbifarten, som nu blir av, vilket den inte blev tidigare. Det finns en långsiktig överenskommelse om Förbifarten, vilket är viktigt. Precis som i många andra infrastrukturprojekt kan dock entreprenören och beställaren ibland ha olika uppfattningar. Jag tycker att det är lite oroväckande om Niklas Wykman, som ledamot av Sveriges riksdag, uppmanar statsrådet att gå in och tycka till i en lokal förhandling mellan en entreprenör och en myndighet. Förutom att detta i sig säkert skulle leda till att jag omedelbart, och på goda grunder, blev KU-anmäld och anklagad för ministerstyre skulle det även öppna upp ett vitt fält för politisk lobbying, där statsråd och riksdagsledamöter skulle börja bry sig om sådant som är tvister mellan entreprenörer och myndigheter. En sådan politisk utveckling tror jag att varken Niklas Wykman eller jag vill se framöver. I grunden vill jag fråga Niklas Wykman om ledamoten menar allvar med att regeringen ska gå in i denna konflikt och ta ställning för NCC eller Trafikverket. Är det regeringens uppdrag att gå in i partskonflikter och tycka till? Jag tycker att politiken ska förhålla sig objektiv till den typen av konflikter och säkerställa att aktörerna fullföljer sina uppdrag. För att avsluta där Niklas Wykman lade en stor del av sitt engagemang vill jag säga att detta inte är en Stockholmsfientlig regering. Detta är en regering som värnar hela Sverige, vilket inkluderar Stockholmsregionens framväxt. Utvecklingen i Stockholm är positiv. Arbetslösheten sjunker dramatiskt - det gjorde den inte under alliansregeringens tid. Nu har stockholmarna jobb. Utvecklingen sker dessutom i hela Stockholmsområdet. Det byggs bostäder, vilket inte heller gjordes under alliansregeringens tid. Det byggs väldigt många bostäder i Stockholmsområdet, på förekommen anledning. Det råder en skriande bostadsbrist till följd av en misslyckad politik som prioriterade skattesänkningar i stället för investeringar. Nu vänder vi på Sveriges utveckling. Vi investerar, och vi har stora överskott i statens finanser. Detta tjänar både stockholmarna och resten av Sverige på. Sverige måste hålla ihop. Då kan vi inte hålla på och plocka billiga politiska poäng på att försöka ställa Stockholm mot övriga landet. När jag leder Arlandarådet, där representanter från alla myndigheter och från många andra intressen tittar på Arlandas utveckling, gör jag det inte bara för Stockholmsregionens skull. Jag gör det för att Arlanda är hela Sveriges flygnav och för att det innebär ett starkt stöd för svensk exportindustri, vare sig vi talar om LKAB, SSAB eller småländska skogsföretag. Därför tycker jag att uppdraget är att vara nationell företrädare. Jag hoppas och tror att de flesta ledamöterna i riksdagen också tycker så.
Herr talman! Tomas Eneroth säger att regeringen inte är Stockholmsfientlig. Då går det att fundera på varför regeringen vill flytta ut jobb från Stockholm, varför man särskilt höjer de skatter som många stockholmare betalar, varför man höjer utjämningsskatten för Stockholms landsting och kommuner samt varför man stoppar infrastrukturprojekt och låter dem stå stilla till en kostnad av 4 miljoner kronor per dag. Om man inte är Stockholmsfientlig, varför ger man sig då på hela den välfärdsmodell som präglar Stockholm och Stockholms kommuner, med valfrihet och egenmakt? Varför är det då kö bland regeringens ministrar för att klaga på Stockholm, stockholmarna, deras val och deras livsval? Om regeringen inte är Stockholmsfientlig, varför kan då inte Tomas Eneroth ta initiativ till att Förbifarten ska färdigställas? Detta är ett mycket stort infrastrukturprojekt på 30 miljarder kronor som nu strandar därför att regeringens myndigheter och entreprenörer inte kan komma överens eller tala med varandra. Tomas Eneroth försöker att gömma sig bakom att det skulle bli ministerstyre, men det handlar inte alls om det. Att som minister tillse att ens myndigheter fungerar på ett bra och avvägt sätt och fullgör sina uppgifter ligger inom regeringens mandat och ingår till med i regeringens uppgift. Nu har vi ett stopp för den viktigaste infrastruktursatsningen i Sverige, som är av stor betydelse för jobb och tillväxt i Stockholm och Stockholmsregionen och i förlängningen därmed i hela Sverige. Det är allvarligt att ministern inte ens vill diskutera denna fråga eller har någon idé om eller något förslag på hur Förbifart Stockholm ska färdigställas utan i stället väljer att passivt iaktta medan bygget står stilla. Vad gäller Nya Karolinska sjukhuset, herr talman, tillhör jag dem som alltid har varit emot den finansieringsmodell som har valts. Det anmärkningsvärda är socialdemokratins mycket korta minne i sådana fall - inte för att det har med denna interpellation att göra, men det var Tomas Eneroths parti som röstade för det bygge och den finansieringsmodell som nu gäller. Jag tillhörde dock dem som var emot det hela från början. Jag vet inte vad Tomas Eneroth har sagt om detta. Herr talman! Tomas Eneroth och socialdemokratin lovade guld och gröna skogar. Av detta blev det dock försenade tåg, höjda skatter, ett stort haveri på Transportstyrelsen och nu ett stillastående bygge av Förbifart Stockholm. Det är valrörelse, och än en gång ska Tomas Eneroth och socialdemokratin lova guld och gröna skogar. Men vi kan än en gång förvänta oss höjda skatter och försenade tåg. Vi har stoppade vägbyggen, och just nu pågår vad som kanske är den största utredningen någonsin i Sveriges riksdag och i konstitutionsutskottet om ett historiskt säkerhetshaveri på Transportstyrelsen. I ett läge där regeringen har staplat misslyckande på misslyckande och lagt Stockholmsfientlighet till Stockholmsfientlighet väljer Tomas Eneroth att ställa sig helt passiv och vid sidan av att förbifartsbygget står stilla. Detta sker dessutom, herr talman, efter att regeringen själv stoppade bygget. Kan Tomas Eneroth åtminstone reda ut varför regeringen stoppade bygget och valde att låta skattebetalarna stå för en kostnad på 4 miljoner kronor varje dag för att låta bygget stå still?
Herr talman! Jag förstår att Niklas Wykman gärna vill smita från sakfrågan och göra detta till en allmänpolitisk debatt. Det har jag inga bekymmer med, även om herr talmannen kanske har det. Jag kan konstatera att stockholmarna med denna regering har fått högre sysselsättning. Faktum är att vi har den högsta sysselsättning som någonsin har uppmätts i Sverige. Så var det inte när alliansregeringen styrde Sverige. Då var valets stora fråga arbetslösheten bland ungdomar. Niklas Wykman gick tillsammans med andra moderata företrädare ut och varnade för att en socialdemokratiskt ledd regering skulle innebära att ungdomar i horder skulle komma att gå ut i arbetslöshet, apropå de stora subventioner som den borgerliga regeringen gav till Max, McDonalds och andra företag. Nu är ungdomsarbetslösheten den lägsta på 14 år. Vi tog bort alliansregeringens ineffektiva subventioner av tjänstemarknaden. Vi säkerställde att vi i stället utbildade människor när jobben växte fram. Nu har vi en låg ungdomsarbetslöshet. Vi har den högsta sysselsättningen någonsin. Vi tog dessutom tag i bostadsbyggandet, vilket jag vet att många stockholmare är väldigt glada över. Nu behöver man inte tro att det är en dröm att få en bostad, utan det finns en chans att få en bostad framöver. Låt oss hoppas, och låt oss säkerställa, att vi har en stor volym på bostadsbyggandet även framöver! På samma sätt tar vi tag i infrastrukturinvesteringarna, där alliansregeringen lät bli att göra investeringar. Detta gäller såväl underhåll som nyinvesteringar. Ett skäl till att vi har signalfel, växelfel och elfel, både i Stockholmsregionen och i andra delar av landet, är att den förra regeringen under lång tid struntade i att investera tillräckligt mycket i järnvägsunderhåll och järnväg. Detta var i ett läge då stockholmarna själva ville åka mer tåg. Därför är jag glad att vi inom ramen för Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen har kunnat få till stånd viktiga avtal för investeringar. Jag är glad över att vara statsråd i en regering som satsar 100 miljarder mer på infrastruktur i Stockholmsområdet än vad den borgerliga regeringen gjorde. Men detta kan inte föranleda mig att gripa in i en konflikt mellan en myndighet, som har att verkställa ett uppdrag, och en enskild entreprenör. Grundfrågan handlar uppenbarligen om att Niklas Wykman tycker att regeringen ska gå in och döma huruvida det är Trafikverket eller NCC som har rätt i den konflikt som pågår. Det är inte regeringens uppgift. Jag blir återigen förvånad över att Niklas Wykman väljer detta engagemang, när vi i stället skulle kunna se en bredare gemensam satsning på att fortsätta att utveckla Stockholm. Jag gör detta för att jag vet att det är bra för hela landet. När jag leder Arlandarådet gör jag det inte bara för Stockholmsregionen utan för hela landet. När vi framöver tar beslut om viktiga samhällsinvesteringar och infrastrukturinvesteringar kommer dessa att röra både Stockholmsregionen och resten av landet. Att det skulle vara Stockholmsfientligt att vara emot vinster i välfärden var inte så klokt sagt, om jag ska vara nyanserad. Det finns väldigt många stockholmare som tycker att det är helt fel att företag ska göra stora vinster på att bedriva välfärdsverksamhet och inte återinvestera vinsterna i skolor eller i sjukvård. Att det skulle vara Stockholmsfientligt att vara för Norrbotniabanan tror jag inte heller. Väldigt många av dem som bor i Stockholm kommer kanske från landets norra delar och drömmer om att de med snabba och bra transporter ska kunna ta sig upp till Norrlandskusten. Den polemik som Niklas Wykman ägnar sig åt handlar om att polarisera svensk politik och sätta stockholmare mot andra människor i detta land, och det är en farlig utveckling. Vi behöver inte mer polarisering i svensk politik. Vi behöver mer samarbete. Vi behöver fler som vågar se till helheten och inse att det är det som är den svenska modellen. Det är så vi klarar utmaningarna framöver, inte genom att öka klyftorna och splittra människor.
Herr talman! Stockholms kollektivtrafik är bättre än någonsin. Det är fler resenärer, högre intäkter och bättre punktlighet. Dessutom har alliansen i Stockholm gjort stora satsningar på att öka kvalitet och turtäthet för dem som reser kollektivt. Detta motarbetas tyvärr av en regering som stoppade bygget av Förbifarten, vilket kommer att göra det svårare att bygga ut kollektivtrafiken framöver, vilket i sin tur gör det svårare för bilister att få vardagen att gå ihop. Det motverkas av en regering som inte kan tillhandahålla den spårkvalitet och de avgångstider som man har blivit utlovad i Stockholm. Att Tomas Eneroth nu inte kan svara på frågan vad han avser att göra för att bygget ska komma i gång igen är givetvis oroväckande. Tomas Eneroth säger att han inte kan göra någonting för att bygget av Förbifarten ska fortgå. Men sanningen är ju att regeringen kunde stoppa bygget för 4 miljoner kronor per dag. Till ingen nytta alls valde regeringen att stoppa bygget av Förbifart Stockholm. Nu när bygget står stilla på grund av otydligheter kan regeringen däremot inget göra. Jag är ändå beredd att säga att det kanske ligger någonting i att den här regeringen faktiskt nästan bara kan skapa problem och inte lösa några. Tomas Eneroth säger: Vi kunde skapa problemen genom att stoppa bygget av Förbifart Stockholm till en kostnad av 4 miljoner kronor per dag. Nu när det finns andra problem är det ingenting som regeringen kan göra. Slutsatsen, herr talman, blir att för Stockholm kan den här regeringen bara skapa problem men inte lösa ett enda problem.
Herr talman! Jag har själv befunnit mig i opposition i den här kammaren mot den dåvarande borgerliga regeringen. Ett tag i riksdagen försökte jag använda mig av agitationen att allt är regeringens fel, den begriper inte folkets bästa och vi i oppositionen har minsann alla svar. Jag märkte till slut att det inte var någon framgångsrik strategi. Man framställdes som lite gnällig. Folk slutade lyssna. Det är inte riktigt så som folk förväntar sig att man som politiker ska ta ansvar. Jag tror att vi i Sverige måste fundera över vilket uppdrag vi som förtroendevalda har, vare sig vi är på regeringssidan eller på oppositionssidan. Att måla upp ett sådant svartvitt scenario, använda invektiv som att regeringen skulle vara Stockholmsfientlig eller överdriva riskerna gagnar nog inte människors intresse för politik. Väldigt många är i dag oroade över de klyftor som finns i samhället. Det gagnas inte av att man utmålar en bild av att Stockholms intressen skulle stå mot övriga landets intressen. Så är det inte. Jag har haft förmånen att bo i den här staden och pendla till den under väldigt många år. Jag trivs i Stockholm, och jag gläds åt att det nu byggs i Stockholm, att det investeras i Stockholm. Men jag ser också med oro på hur regionala politiker ibland genomför projekt som vidgar klyftorna. Genom de nationella satsningar som vi gör ökar nu sysselsättningen i Sverige till rekordnivåer. Det byggs mer och det investeras mer. Det skapar framtidshopp. Då tror jag inte att politiken gagnas av att man säger att regeringen vill satsa på jobb i glesbygden, på infrastrukturinvesteringar i Norrland eller hemma i Småland. Tvärtom tror jag att stockholmare är djupt engagerade i hela Sveriges utveckling. Jag delar inte den bild som Niklas Wykman presenterar här. Återigen ska jag inte gripa in i en konflikt mellan en enskild entreprenör och en myndighet. Det ligger inte på regeringens ansvar. Jag tackar för en bra och intressant debatt. Jag uppskattar att begreppet egenmakt nämndes, och jag ser fram emot fortsatta debatter.